Herr talman! John Widegren har frågat mig om tillgänglighet för företag och boende i området runt Skenäsleden över Bråviken. En god tillgänglighet i hela Sverige är nödvändig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Sverige ska hålla ihop. Färjetrafik är en viktig del av väginfrastrukturen. Regeringen gör nu stora investeringar i infrastruktur - över 164 miljarder kronor satsas på vägunderhåll. Nu i höstbudgeten har regeringen också föreslagit utökningar av vägunderhållet med totalt 1,5 miljarder kronor under perioden 2021-2023. Det skapar förutsättningar för drift och underhåll av det statliga vägnätet, inklusive färjorna. Det är Trafikverket som har regeringens uppdrag att planera, prioritera och genomföra åtgärder. Jag förutsätter att Trafikverket ser allvarligt på frågan och arbetar för en tillförlitlig förbindelse över Bråviken.

Herr talman! Tack för svaret, infrastrukturministern! Jag är såklart väl medveten om att frågan hanteras av Trafikverket och att den hanteras regionalt, men när saker inte fungerar som de ska ute i landet behöver vi lyfta dem ett snäpp - upp till Sveriges riksdag - och det är precis vad jag har gjort nu. Det är nämligen inte en påringning jag har fått, och det är inte två; det är många , både via telefon och mejl. Budskapet har varit att det inte fungerar. Sommaren som har gått var inte heller den första sommaren som det inte fungerade. Herr talman! Detta är absolut en infrastrukturfråga, men jag tycker att det är en fråga som har många fler bottnar än bara infrastrukturen. Frågan landar även i stad-land-perspektivet. Den landar i trygghetsperspektivet, den landar i det näringspolitiska perspektivet och den landar i det miljö och klimatmässiga perspektivet. När det gäller stad-land-perspektivet tror jag att människor på landsbygden tyvärr ofta känner sig lite bortglömda numera. När det uppstår ett problem som detta på landsbygden känner man sig verkligen bortglömd. Hade samma sak hänt i en tätort hade det blivit ett helt annat ramaskri av det hela, och problemet hade förmodligen åtgärdats på kortare tid. Det hade framför allt inte tillåtits att vara ett problem under flera års tid. Det finns ett trygghetsmässigt perspektiv, herr talman, i och med att människor inte vet hur de ska transportera sig eller komma till sina jobb. De vet inte hur det blir med deras pendling eller deras företagande. De vet inte vilka tider som gäller eller hur långt de ska färdas. Det finns ett näringspolitiskt perspektiv - i detta läge när det gäller jordbrukare. Ibland kanske jordbrukare är beroende av detta eftersom de har mark på båda sidor sundet. Det ställer till oerhörda problem i deras näringsutövande. Det ställer till lönsamhetsproblem när någon behöver ta omvägen runt hela Bråviken i stället för att ta sig rakt över. Detta är jordbrukare som i dag redan är väldigt hårt ansatta av lönsamhetsproblematik. Det finns också ett miljö och klimatpolitiskt perspektiv här. Statistik från september 2018 visade att ungefär 500 bilar per dygn använder den här leden. Detta är 500 bilar som, om de inte kan använda färjan, behöver transportera sig fem mil extra. Det innebär 25 000 kilometer extra vägsträcka om dagen. Det är ju ganska mycket. Känn på den siffran - 25 000 kilometer! Det är ganska mycket för den här färjan när den inte fungerar. Därför menar jag, herr talman, att en sådan här fråga landar i så mycket mer. Den landar framför allt i stad-land-perspektivet. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att få debattera frågan med en infrastrukturminister som jag vet också värnar om landperspektivet och som inte stirrar sig blind på stadperspektivet. Därför skulle jag helt enkelt vilja höra ministern problematisera lite kring de frågor som jag precis har lyft upp. Detta är ju en färja, men vi har många sådana här färjor i Sverige. På vissa platser kanske det inte ens finns ett alternativ med biltrafik och att ta en omväg, utan man har bara den här färjan. Detta är någonting som vi måste få att fungera i framtiden. Det får inte finnas problem sommar efter sommar.
Herr talman! Precis som John Widegren värnar jag verkligen om att Sverige ska hålla ihop mellan stad och land. Det är ett av skälen till att vi i budgeten nu gör en extra satsning med öronmärkta resurser för vägunderhåll till just landsbygden - detta behövs. Jag minns när vi tog fram den nationella planen, där de 164 miljarder kronorna till vägunderhåll redovisades. Då var det en ordentlig utökning. Men det finns ändå - och detta är viktigt att komma ihåg - en risk att vi i slutet av planperioden kan få en försämring av det svenska vägnätet. Detta är skälet till att vi från regeringens sida valt att i budgetarna återkommande skjuta till resurser - de så kallade potthålspengarna - för att säkra vägstandarden. I det inkluderar vi också färjorna. Skälet till att det är extra viktigt när vi tittar på färjorna framöver - och här tycker jag att John Widegren argumenterar väl - är att detta inte bara görs utifrån ett tillgänglighets och trygghetsperspektiv, utan det finns också en tydlig klimataspekt. Vi har ju som ambition att se till att bli världens första fossilfria välfärdsland. Därför pågår nu ett program där färjorna byts ut och där driften elektrifieras där detta är möjligt. Att staten går före med att klara omställningen är ett sätt att säkra den statliga infrastrukturen. Ju fler som ställer sig bakom resurser för att stärka infrastrukturen, desto bättre. Det behöver göras lika satsningar och bra satsningar i hela landet. Jag kommer själv från Kosta, som är ett samhälle med 800 invånare, och vet mycket väl betydelsen av att det är bra kvalitet på vägarna. Men jag vet också hur det är när det inte fungerar, och därför kan jag mycket väl förstå den frustration och ilska som finns hos folk när det inte fungerar med färjeförbindelsen. Precis som John Widegren säger är det förstås än värre på ställen där det inte finns en alternativ förbindelse. Det har vi också råkat ut för, och det är därför Trafikverket har ganska strikta regler när det gäller att det inte får bli många dagar med uppehåll innan man agerar och innan man är beredd att ta ansvar för att säkerställa trygga förbindelser. Jag vet att det pågår en dialog mellan kommunen och Trafikverket, och förutsätter att Trafikverket arbetar hårt på att säkerställa att det återigen blir en trygg förbindelse utan avbrott.
Herr talman! Väl resonerat, infrastrukturministern! En annan anledning till att jag valde att ta upp denna fråga är att signalerna från Trafikverket varit lite för klena, eller för dåliga. Jag fick signaler från lokalpolitiker i Norrköping och även från regionen i Östergötland om att de har försökt att lyfta problemet med Trafikverket, men Trafikverket hänvisar till att man inte vill ha digitala möten. Detta blir ju lite löjeväckande i en sådan här fråga. Dessa kontakter togs mitt i sommaren, och färjan stod still mycket i somras. Jag och ministern tvistar lite om hur mycket, men den har stått still mycket. När man tar kontakt med berörd myndighet och kanske får nonchalanta svar är det ännu viktigare att vi lyfter upp frågan till ett högre plan. Vi ska inte styra myndigheter, men vi måste förstå att det ibland fungerar dåligt med kommunikationen. När det gör det blir människor lidande. Jag har fått signaler om att det har stått still i två veckor under den här sommaren. Detta är två veckor mitt i skördeperioden och två veckor när det är som mest tryck på turismen i dessa områden. Redan förra sommaren hade vi, som sagt, stora stillestånd på den här färjan. Hur ska vi ta oss vidare från detta? Det är en fråga som vi måste lyfta upp, förstå och faktiskt ta tag i. Det är ju bra att sätta till pengar, som ministern säger, så att det finns medel. Men kan det vara så att det finns något systemfel någonstans när vi ser problemet återupprepas gång på gång? Tycker man kanske inte från myndighetens håll att det här är så viktigt? Och hur får vi i så fall ned signalen från högsta nivå att det är viktigt, så att människor inte behöver gå runt och vara oroliga för att detta problem ska återupprepas?
Herr talman! Jag har inte fått intrycket att Trafikverket på något sätt skulle nedprioritera detta. Min erfarenhet av Trafikverket är att man när det sker störningar i trafiken snabbt är framme och agerar och hittar lösningar. Hur det var i just detta fall, mitt i sommaren, känner jag inte till, men utgångspunkten är naturligtvis att Trafikverket har i uppdrag att säkerställa att vi har en väl fungerande infrastruktur och att trafiken ska kunna flyta. Jag tror att utmaningen på sikt när det gäller det statliga färjerederi vi har för den här typen av färjetrafik kommer att vara att klara av utbytet till moderna färjor. Jag tror att snittåldern på färjorna ligger en bit över 30 år, så här ligger ett uppdrag att skapa utrymme för att successivt byta ut dem - inte bara av klimatskäl, som vi var inne på, utan också av driftssäkerhetsskäl. Detta uppdrag har Trafikverket. Resurserna har vi ställt till förfogande, och det finns dessutom ett tydligt regelverk. Jag förutsätter, återigen, att Trafikverket nu tar sitt ansvar och säkerställer att vi har trygga förbindelser och att man agerar snabbt för att det ska vara så.
Herr talman! Vi hade ett längre stopp under sommaren. Jag ser i papperet framför mig att färjan den 19 juli var inställd på grund av tekniskt fel. I juli månad inträffade också ett propellerhaveri. Under hösten - i september månad - inträffade ett tekniskt fel. Jag vet att färjan någon gång har ställts in på grund av dimma. Det kan finnas många anledningar till att en färja står still, och det kan väl accepteras att en färja står still någon dag eftersom det finns problem. Men det får inte hända upprepade gånger, vilket har skett i detta fall. Hur ser det ut med kapaciteten för utbytesfärjor eller lånefärjor? Har man någon kapacitet i Sverige i dag att flytta runt färjor för att lösa problemen när de uppstår under en så viktig tid som det var under sommaren? Det skulle jag vilja veta. Som avslutning vill jag säga att det känns bra att ministern ser allvaret i detta och tar tag i frågan och tar den framåt. Ministern sa i sitt svar att han förutsätter att Trafikverket ser allvarligt på frågan, och jag förutsätter att även ministern ser allvarligt på frågan.
Herr talman! Jag vill bara göra ett påpekande. Om det är så att färjan står still på grund av väder måste vi ha respekt för det. Personalens säkerhet och sjösäkerheten måste alltid komma i första rummet. Utgångspunkten är att det aldrig får äventyras om det är oväder eller dimma. Jag vet också att den förståelsen finns hos de boende. Sjösäkerheten måste alltid komma i första rummet, både för personal och för resenärer. Sedan finns det förutsättningar att hitta reservfärjor, även om man ska ha respekt för att det kan vara komplicerat. Men återigen: Det ligger i Trafikverkets arbete, och de tar också allvarligt på detta, naturligtvis. På samma sätt som jag nu tar mitt ansvar genom att vi skjuter till resurser och uppmärksammar detta förutsätter jag att också John Widegren och Moderaterna är beredda att säkerställa att de resurser finns som behövs för statlig infrastruktur. När jag tillträdde som infrastrukturminister och tog fram en nationell plan fick vi lägga 100 miljarder mer än vad den moderatledda regeringen hade gjort innan, eftersom man då inte hade valt att prioritera infrastruktur. Svar på interpellationer Jag hoppas att man förstår att Sverige behöver en bra infrastruktur, både i stad och - inte minst - på landsbygden, så att alla människor i landet kan känna sig trygga med bra och klimatsmarta förbindelser.